Fru talman! Maud Björnemalm säger att man inte har inskränkt rätten att söka asyl i Sverige. Men den 13 december 1989 sade man från regeringen att vårt mottagnings och utredningssystem hade nått gränsen för vår förmåga. Man har alltså infört restriktioner som gör det svårt, och nästan omöjligt, för de facto-flyktingar och krigsvägrare att få uppehållstillstånd i Sverige. Men Maud Björnemalm säger litet nonchalant att om de sedan får uppehållstillstånd är en annan historia. Ja just det, det är verkligen en annan historia om de får uppehållstillstånd. I praktiken har den svenska flyktingpolitiken stramats åt efter den 13 december 1989. Jag tycker att Maud Björnemalm kan erkänna att det är på det sättet. I mitt inledningsanförande hade jag en lång redogörelse om varför jag anser att detta är fel och att det strider mot utlänningslagen och förarbetena i utlänningslagen. Sedan får jag nonchalanta besked från Maud Björnemalm om att det är en annan historia om de får asyl eller inte. Jag tycker att man i Sveriges riksdag på ett seriöst sätt skall diskutera inskränkningen, som jag kallar den, i asylrätten som infördes för ett och ett halvt år sedan. Det har sagts av invandrarministern och den övriga regeringen att denna åtgärd är tillfällig. Men när skall den upphävas? Hur långt tid skall något tillfälligt pågå enligt regeringen och socialdemokraterna? Är det två år, tre år eller fem år? Jag menar att det nu finns alla tänkbara möjligheter att upphäva detta beslut och återgå till det som vi var överens om enligt den utlänningslag som vi tidigare har antagit här i riksdagen. Det är inte fråga om något annat från vänsterpartiets sida än att man skall följa den utlänningslag som Sveriges riksdag har antagit i enighet.

Fru talman! Utskottets talesman är så bekymrad över en eventuell framtida regerings och riksdags politik att hon inte hinner svara på de få frågor som man ställer. Men jag är, fru talman, ganska säker på att det även i en kommande riksdag kommer att finnas människor som har både ett varmt hjärta och ett generöst sinnelag och som vill ge en fristad till dem som skall vara i Sverige. Men de kommer säkert också att ha en klar hjärna och vara beredda att ställa vissa krav på de människor som kommer hit. Jag tror att många av oss som nu debatterar är överens om denna grundinställning.

Jag frågade hur regeringens företrädare ställer sig till våra krav på en översyn av straffbestämmelserna när det gäller människor som kommer hit på falska premisser. Högsta domstolen har ju faktiskt påpekat att lagrådet vid tillkomsten av den gällande utlänningslagen föreslog att ansvarsbestämmelserna skulle ses över. Utskottet har också gjort en sådan beställning. Jag vill också hänvisa till den reservation som vi har tillsammans med centerpartiet. Där kräver vi att regeringen lägger fram ett förslag om utvisning på grund av brott. Här delar vi våldskommissionens uppfattning ''att reglerna för utvisning på grund av brott bör ses över med syfte att undersöka hur reglerna tillämpats och i vilken mån de ger utrymme för godtycke''. Jag vill fråga om regeringens företrädare, utskottsmajoriteten, har för avsikt att arbeta för en sådan översyn. Det är som jag sade viktigt att vi är generösa och till ta hit människor som behöver skydd. Men vi skall inte heller blunda för att väldigt många utlänningar begår svåra brott i Sverige. På tidigare jungfrulig mark har man t.o.m. infört narkotika och annat. Detta måste beivras.

Fru taman! Invandrarministern är bekymrad, liksom Maud Björnemalm, över den framtida regeringen. Jag tycker att det är trevligt att höra att ni förväntar er ett regeringsskifte, det gör jag också. Vi är inte helt hundraprocentigt eniga i flyktingpolitiken med moderaterna. Det vore underligt om vi hade varit eniga även där, men vi är eniga på många andra punkter. Det handlar trots allt om två olika partier med två olika ideologier. Om vi får väljarnas förtroende, vilket inte är avgjort än, kommer vi att ha intressanta och förhoppningsvis fruktbärande diskussioner om hur inte minst flyktingpolitiken kommer att se ut. En sak är säker: Vi är synnerligen samstämmiga när det gäller hur mottagningen skall fungera, en fråga som tas upp i nästa betänkande som vi behandlar i dag. Det är bara att konstatera att den framtida regeringen, om den inte blir socialdemokratisk, i varje fall inte lär föra en mer restriktiv flyktingpolitik än nu. Det är ett hopp så gott som något. Det är intressant att notera Maj-Lis Lööws uttalande att det gick bra att ta emot 60 000 människor. De har blivit acceptabelt mottagna. Vi har fått en stabilisering, därför höjer vi flyktingkvoten. I eftermiddag får jag ett interpellationssvar från Maj-Lis Lööw om huruvida man avser att upphäva 13 december-beslutet, som det kallas för. Det är kanske andra argument som jag kommer att få höra då. Men vi får väl se. Maj-Lis Lööw talar om att flyktingpolitiken inte har förändrats särskilt mycket. Hon säger att det finns en och annan ansökan som fått bifall och vill tala om de många som får lov att stanna. Men förändringen sedan beslutet den 13 december har blivit att det inte längre är 80--85 % som får stanna utan bara ungefär 40 %. Ändå är sammansättningen av de asylsökande på ett ungefär likadan som den var för ett och ett halvt år sedan. Skälen för att fly är inte annorlunda. Världen ser inte mycket annorlunda ut, men Sverige har blivit annorlunda. Då kommer jag över till frågan om de facto-flyktingarna, som Maj-Lis Lööw inte berör särskilt ingående i sitt anförande. Det stora problemet med den proposition som nu föreligger är att man inte vill ha kvar en lagreglering av de facto-flyktingarnas rätt till skydd. Ambitionen i övrigt må vara god när det gäller den internationella analysen, men hur kan man hävda att vi kommer att ha en generös flyktingpolitik även i framtiden, om vi vill rycka undan lagregleringen om skydd till de facto-flyktingar? Jag får inte det resonemanget att gå ihop.
Fru talman! Talet om en eventuellt ny regering tror jag att vi skall lämna därhän. Jag säger som gamle Gunnar Hedlund att vi nog inte skall sälja några skinn förrän björnen är skjuten. I dag skall vi diskutera dagens flyktingpolitik. Det är ämnet för debatten. Jag tycker att det är bra att Maj-Lis Lööw säger att det i stora drag råder stor samstämmighet här i riksdagen när det gäller de övergripande målen för vår flyktingpolitik. Men att vi är överens i många frågor innebär ju inte att vi inte kan vara kritiska på en del punkter. Det är inget tvivel om att vi är mycket kritiska när det gäller väntetiderna. Där har Maj-Lis Lööw sagt att vi nu snart är framme vid målet, det mål som vi fastställde när invandrarverket fick sin nya organisation, dvs. 14 månader vid överklagningsärenden. Men det har ändå varit väldigt långa tider. Jag vill erinra om att vi har gett många nya anslag till invandrarverket sedan dess. Jag tycker nog att vi har skäl att förvänta oss att här händer mycket och att det händer snabbt. Jag kan säga att jag i vissa stycken är fundersam och kritisk. Det gäller bl.a. ettårsregeln. Jag vill ställa en fråga till Maj-Lis Lööw: Gäller ettårsregeln fortfarande? Jag vill ha ett ja som svar på den punkten. På en punkt skiljer sig moderaterna, tillsammans med flera andra, i synen på s.k. arbetskraftsinvandring. Det var inte mer än 187 personer, om jag inte minns fel, som budgetåret 1989/90, under denna högkonjunktur, fick komma till Sverige på rent arbetsmässiga grunder. Vi tycker inte -- jag tror att många håller med mig -- att det ända sättet att få komma till Sverige och arbeta skall vara att söka asyl. Undra på att det blir långa väntetider. Moderaterna är alltså mycket mera öppna för ökad arbetskraftsinvandring. Nu vet jag att detta berörs i det nya betänkandet som jag tyvärr endast hunnit snabbläsa. Man talar där om större flexibilitet, men vad innebär det? Jag tycker att regeringen är ganska rigid på den punkten. Till sist: Jag ställde tidigare frågor om striktare regler för utlänningar som begår brott och som kommer hit på falska premisser. Är regeringen beredd att gå oss till mötes på den punkten, och när kan vi vänta några förslag?

Fru talman! Jag vill börja med att säga till invandrarministern att det är viktigt att vi slår vakt om solidariteten och människors lika värde. Jag lovar att vi i den här valrörelsen med kraft kommer att bekämpa alla tendenser till rasism och främlingsfientlighet. Jag kommer att ta upp detta i nästa debatt då betänkandet om invandring skall behandlas. När det gäller barn i förvar finns det nu nya siffror i invandrarverkets statistik. Det är positivt och bra att invandrarministern ser med oro på dessa siffror. Den socialdemokratiske företrädaren som tidigare var uppe i debatten sade att det bara fanns 27 barn i förvar under mars 1990. Men under första kvartalet 1991 togs 169 barn i förvar. Det blir litet konstigt om man bara tar en siffra lösryckt för en månad. Man måste se till helheten. 169 barn tagna i förvar är rekord sedan den nya lagen trädde i kraft. Under tredje kvartalet 1990 togs 132 barn i förvar och under fjärde kvartalet 162 barn. Också jag ser verkligen med oro på att antalet barn i förvar ökar successivt. blev det nödvändigt att fatta beslut om restriktioner i utlänningslagen. Regeringen ansåg då att beslutet var nödvändigt, men vänsterpartiet delade inte denna uppfattning. Jag vill fråga: Är det nödvändigt att i dagens läge fortfarande hålla fast vid 13 december-beslutet? Det vore inressant att få svar på den frågan.

Fru talman! Jag delar Maria Leissners glädje över att invandrarministern har en så ödmjuk inställning när det gäller barn i förvar. Jag tror att vi skall kunna lösa det problemet på ett bra sätt. Det bästa vore ju att en majoritet i riksdagen röstade för reservationen, så att vi förbjuder att barn tas i förvar. Då kommer vi till rätta med det problemet. Det har pratats ganska mycket om vad som händer efter valet, vad vi får för regering och vad vi får för flyktingpolitik. Jag tror att jag skall blanda mig i den diskussionen litet och säga att vad som krävs för en human och generös flyktingpolitik är att vänstern förstärks i parlamentet. Att vänsterpartiet blir större och får flera mandat i riksdagen är en garanti, fru talman, för en generös och human flyktingpolitik. Jag nöjer mig inte med, som Maria Leissner säger, att det i alla fall inte blir sämre. Jag vill ha en bättre flyktingpolitik. Jag är ganska optimistisk på den punkten, för jag tror att det blir fler vänsterpartister i riksdagen efter valet den 15 september. Fru talman! Jag vill sluta med att säga att det krävs tre saker för en human och generös flyktingpolitik. Det är att man upphäver restriktionerna som infördes i och med beslutet den 13 december, att schablonbedömningen vid s.k. dokumentlöshet upphävs och att de asylsökande som finns kvar här i landet och som har fått ett avvisningsbeslut får en ny prövning. Det tycker jag att vi skall jobba för. Jag hoppas också att moderata samlingspartiet och även invandrarministern läser FARRs kritiska praxissamling, de 94 fallen. Gör det, så får vi sedan komma tillbaka och skapa en human och generös flyktingpolitik!

Fru talman! Jag har stått i den här talarstolen de senaste fem-sex åren och varit kritisk mot den flyktingpolitik som riksdagens majoritet har beslutat om. Nu kan man tycka att mina åsikter är extrema, att de är unika. Förvisso, fru talman, är de unika i riksdagen. Men det räcker med att man lämnar detta hus, att man tar ett steg ut på gatan, för att man skall finna att de uppfattningar som jag har torgfört här faktiskt har sympati hos en majoritet av befolkningen. Vi säger i högtidliga middagstal och på möten att riksdagen representerar folket. Ledamöterna är folkets valda ombud och skall i riksdagen föra fram folkets åsikter. Undantaget bekräftar regeln, heter det. Detta är förvisso det undantag som bekräftar regeln. Den uppfattning om asylpolitiken och flyktingpolitiken som är den förhärskande i Sveriges riksdag stämmer definitivt inte med den som förs fram av människor i bostadsområden, på gator och torg och på arbetsplatser. Fru talman! Jag skall inte trötta kammaren och förlänga debatten med att referera till alltför många olika undersökningar, men jag skall nämna en som publicerades i vintras. Då visade det sig att en majoritet av svenska folket ansåg att den nuvarande flyktingpolitiken borde skärpas. Ungefär 30 % ansåg att den politik vi hade var acceptabel. Bara 10 % ville liberalisera flyktingpolitiken. Hur förhöll det sig då bland de olika partiernas sympatisörer? Förvisso var det flest moderater som var kritiska mot den nuvarande flyktingpolitiken, men ungefär 50 % av samtliga sympatisörer till de andra partierna var också mycket kritiska. Då skall vi ha klart för oss att denna undersökning gjordes långt efter det att regeringen beslutade om en skärpning av flyktingpolitiken i december 1989. Även av de partiers väljare vilkas företrädare i riksdagen pratar för en mera liberal asylpolitik ville bara en liten minoritet att man skulle mer eller mindre öppna dörrarna. Men det är egentligen inte så konstigt att vi har fått den debatt som vi i dag har i Sverige. Jag har tidigare refererat till riksdagens uppfattning och vad man kan läsa i tidningarna. Alla som det minsta ifrågasätter den svenska flyktingpolitiken blir kallade för rasister och fascister. Fru talman! Låt mig som vanlig enkel riksdagsledamot få ställa en fråga. Vill man ha en flyktingpolitik som liknar den som finns i övriga Europa, i det EG som Sverige i dag deltar i ett open race för att bli medlem i? Där bedriver man en flyktingpolitik som är vida mer skärpt än den som bedrivs i Sverige. Jag tror att det skulle vara ganska oförskämt, och uppfattas som oförskämt, att påstå att EG-länderna bedriver en rasistisk politik. Vi skall nog inte påstå det utanför denna kammare, och framför allt skall vi inte påstå det så att det når utanför landets gränser. Vi hör från denna talarstol ofta att Sveriges ekonomi är besvärlig. Vi måste ibland motvilligt, eftersom våra ekonomiska resurser inte räcker till, dra ned på saker och ting, t.ex. reformer, som vi egentligen inte hade velat dra ned på. Vi har här hört hur pensionärerna klagar för att de inte kan klara sig efter den senaste skatteomläggningen. Men när det gäller asylpolitiken drar vi inte ned. Där är vi släkt med, om jag nu skall skämta i en allvarlig fråga, pojken med guldbyxorna. Där är resurserna outtömliga. Det har i debatten i dag tagits upp vissa företeelser i Sverige under de senaste åren, framför allt attentat mot flyktingmottagningar och liknande. Låt mig, fru talman, helt klart och entydigt slå fast att man i en demokrati har en rättighet, eller rättare sagt en skyldighet, att kritisera de politiska beslut man anser är fel. Men man får bara göra detta i ord. Man får aldrig göra detta i någon form av sådana handlingar som vi tyvärr alltför ofta har sett. Om en medborgare, en väljare, i Sverige är kritisk mot de beslut som en majoritet av politikerna fattat, får han eller hon precis som alla andra med ord argumentera för att förändra en situation, icke i handling, vilket vi tyvärr, som jag tidigare sade, har sett alltför många beklagliga exempel på. Fru talman! Jag blir inte inbjuden till flyktingkonferenser och resor världen runt där man talar om dessa problem. Men jag träffar människor utanför detta hus. Jag förstår att de blir förvånade, och jag förstår också att vi genom vårt eget agerande ger näring åt det s.k. politikerföraktet. Ingen kan gå upp i denna talarstol och begära att bli trodd och påstå att hon eller han i denna fråga representerar svenska folket. Ändå fortsätter vi med samma sak.

Jag välkomnar ett svenskt medlemskap i EG.

Däremot har vi ibland en invandringspolitik som är något förvånansvärd.

Fru talman! Jag hör inte till dem som underskattar de flyktingfientliga och invandrarfientliga grupperingar som kan finnas i vårt land men kanske framför allt ännu mer på andra håll. Jag vill heller inte underskatta dem som på ett cyniskt sätt spekulerar i denna invandrar och flyktingfientlighet. De kommer säkerligen att få tänka om en dag, eller förhoppningsvis bli tagna i örat av sina egna på annat sätt. Detta är en spekulation som inte har någonting att göra med den solidaritet som de allra flesta människor i Sverige känner. Inte minst de händelser som inträffad den senaste tiden runt om i världen, med stora flyktingströmmar inte bara i Mellanöstern utan på många andra håll, har väckt många människor till besinning. Vi vet att när TV och massmedia gör sin plikt, och kommer med saklig och objektiv upplysning, påverkar det i högsta grad. Men vi vet också en annan sak, nämligen att när skolan och skolväsendet i vårt land fyller sin plikt, och kan ge en bra och saklig undervisning, är detta också något som påverkar. Det har gått upp och ned när det gäller flyktingfientliga stämningar i vårt land. Det som skett under den senaste tiden har inte alls inträffat första gången, utan det har också förekommit tidigare. Men när det gjorts verkligt objektiva undersökningar om detta, har det visat sig att inställningen gradvis förbättrats vårt land. En av de största undersökningarna gjordes av diskrimineringsutredningen. Den undersökningen omfattade 2 500 personer. Undersökningen visade hur det skett en förändring efter andra världskriget och att inställningen förbättrats gradvis under olika tioårsperioder. Det finns i grund och botten inte något som tyder på annat än att den stora majoriteten av svenska folket fortfarande har denna positiva inställning och att den även förbättrats. Men det kan ske tillfälliga förändringar, och även bakslag, vilket en och annan spekulerar i. Det är en skam för varje parti att ha ledamöter som spekulerar i flykting och invandrarfientlighet! Fru talman!

Jag är glad att nu kunna konstatera att både regeringen och utskottet har ställt sig positiva till detta. Det är mycket viktigt, både sakligt och psykologiskt, om en utredning av denna karaktär snabbt kunde genomföras. Just detta med sysslolösheten under långa tider är ett av de argument som de flyktingfientliga krafterna ständigt utnyttjar. Det är därför som vi måste lösa den frågan. Då kan vi också avväpna dessa krafter på ett mycket bra sätt. Jag beklagar att detta inte har skett tidigare. Men bättre sent än aldrig. Låt oss nu snabbt komma fram till ett ställningstagande i denna fråga. Jag vet att det bedrivs en hel del undervisning och att andra initiativ tas i denna riktning på olika håll. Men det är otillräckligt. Fru talman! Jag vill till sist säga att jag anser att det skulle vara av mycket stort värde om det beslut som fattades den 13 december 1989 upphävdes. Även om det funnits sakliga skäl för det, har beslutet haft en negativ inverkan. Det uppfattades av många som en reträtt. Jag skall inte gå in på det förgångna, utan det viktigaste är att regeringen under denna sommar kommer fram till att beslutet bör upphävas. Alla fall bör i fortsättningen prövas enligt de regler som gällde före den 13 december 1989. Jag anser att de ganska chockerande siffror vi fått om att bifallsprocenten för ansökningar endast är 40 %, ger oss anledning att ändra på detta beslut. Det finns även andra skäl till denna låga bifallsprocent än denna restriktivitet. Det är inte så svårt att analysera detta. Men det går inte att komma ifrån att en stor del av dessa avslag beror just på detta beslut. Jag vill också hänvisa till att Christina Rogestam sagt att det finns gott om lediga platser för flyktingar ute i kommunerna på grund av den situation som inträtt under senare tid. Detta har också talats om tidigare här i dag. Invandrarministern vet att regeringen har sagt att detta beslut är av tillfällig karaktär. Nu har det gått ett och ett halvt år. Beslutet kan inte vara tillfälligt hur länge som helst! Ett och ett halvt år är tillfälligt med råge. Jag anser därför att regeringen bör fatta ett beslut. Det är bra att detta i fortsättningen blir en riksdagsfråga. Det är ett framsteg. Men nu ligger frågan i regeringens hand.

Fru talman! Jag ställer mig helt bakom Hans Göran Francks inlägg. Det var mycket bra att det inlägget kom i det här läget.

Jag vill ta upp några saker som framkommer i reservationerna. Det gäller t.ex. viseringskrav, dokumentlöshet och flyktingstatus. Jag vill exemplifiera med ett aktuellt fall. Alla de undersökningar som har redovisats här har avsett olika individuella fall. Hösten 1989 kom det 20 flyktingar till Trelleborg. De kom från flyktinglägren i Turkiet, och de var irakiska kurder. De hade fått hjälp av sina släktingar att ta sig ut ur landet och att ta sig till 18 av flyktingarna direktavvisades vid gränsen tillbaks till Tyskland. Det äldsta paret i denna grupp var i så dålig kondition att det fick stanna kvar i Sverige och få en prövning av sina asylskäl. Mannen hade suttit i irakiskt fängelse, och han hade dokumenterade tortyrskador. Han hade tillsammans med så många andra kurder i augusti 1988 måst fly undan Saddam Husseins gasbombningar. Den 27 februari 1991 kom beslutet från invandrarverket, som bedömde att makarna inte var flyktingar enligt 3 kap. 2 § utlänningslagen eller enligt 1951 års Genèvekonvention. Invandrarverkets bedömning gjordes mot bakgrund av att makarna vid ansökningstillfället saknade passhandlingar. Hur kan man förvänta sig att dessa människor, som i augusti 1988 flydde undan gasbombningar och hade befunnit sig i flyktingläger i Turkiet, skulle kunna ha passhandlingar? I beslutet framgick det vidare att verket dragit den slutsatsen att makarna saknade passhandlingar för att de önskade undanhålla uppgifter av väsentlig betydelse för bedömningen av deras rätt att få skydd i Sverige.

Verket kunde dock inte utesluta att det förelåg ett särskilt starkt skyddsbehov beträffande makarna, varför de fick stanna i Sverige på annan grund. Det här exemplet visar mycket av de problem som så många har tagit fram i dag. Vi har t.ex. frågan om viseringskrav. Dessa människor hade ingen möjlighet att lösa en flygbiljett direkt till Sverige. Flygbolagen i Turkiet hade inte tagit dem ombord. Vidare har vi frågan om dokumentlöshet, som man påstår, inte skall spela någon roll för en verklig flykting. Dokumentlösheten används sedan som motivering för att inte bedöma dem som flyktingar. Det är lätt att säga att detta är ett enskilt ärende. Men om man läser de rapporter som nu finns från FARR serman att det inte är fråga om ett enskilt ärende. Det är ett ärende bland flera. Det gör att det framkommer mycket kritik, och det gör att man blir kontaktad av många som arbetar med flyktingärenden. Jag ställer mig bakom vänsterpartiets reservationer till det här betänkandet.

Fru talman! Jag tycker att det har varit en intressant och givande debatt om flyktingpolitiken. Jag har denna gång inte väckt någon egen motion som rör förvarstagande av barn, men jag kommer att rösta för reservation 34. Bestämmelserna om förvar av barn har under årens lopp förändrats gång på gång, men resultatet har aldrig blivit tillräckligt bra -- utifrån socialdemokratisk utgångspunkt. Resultaten har inte blivit tillräckligt bra denna gång heller. De kommer inte att bli det så länge det finns bestämmelser som tillåter förvarstagande av barn. Jag vill stödja förslaget om förbud mot förvarstagande av barn, särskilt därför att invandrarministern i debatten uttryckte stor oro över utvecklingen på den punkten. Sådan oro skall enligt min mening ha vårt stöd.

Herr talman! Jag vill börja med att förhoppningsvis glädja invandrarministern genom att instämma med Gullan Lindblad i mycket stora delar av hennes anförande. Vi har många gemensamma reservationer till detta betänkande och en likartad syn när det gäller mottagandet och dess organisation. I betänkandet behandlas två saker, dels invandrarpolitiken, dels mottagandet av flyktingarna. Invandrarpolitiken kommer i skuggan av flyktingpolitiken nästan jämt i debatten, så även i dag. Men när man diskuterar flyktingpolitiken handlar det också om invandrare, människor som så småningom kommer att bli invandrare i Sverige. Attityden mot invandrare -- alldeles oavsett varför de kommit till Sverige -- färgas av vår hållning till flyktingar. Därför hänger dessa två debatter ihop till stora delar. Det är dags att försöka skapa ett slags ny respekt för de invandrade svenskarna, alldeles oavsett varför de kommit till Sverige. Det är nödvändigt att vi respekterar dem för vad de är, betyder och har betytt för Sverige. Vi måste respektera dem för att de faktiskt är svenskar, de allra flesta, och vi måste respektera deras särart som invandrade svenskar. Vi har inte särskilt många motioner eller yrkanden när det gäller invandringspolitiken, men det betyder inte att vi tycker den är oväsentlig. Jag vill nämna en reservation vi har väckt som gäller systemet för bidrag till invandrarorganisationer. Vi tycker det vore bra om man på sikt kunde få, åtminstone för de äldre invandrarorganisationerna, samma bidragsregler som för svenska organisationer. Med tiden blir faktiskt invandrarna också svenskar och skall verka på samma villkor som andra svenskar i samhället. Men de har en särställning i början när de är nya och deras grupper är nya i Sverige, och de behöver då extra stöd. När det gäller flyktingmottagandet blev det hösten 1989 en kollaps, som till stora delar var självförvållad. Vi har en mycket svensk kultur, en ambition att ta hand om alla grupper av flyktingar i en paketlösning, ett slags ''i värsta fall socialfall''- attityd gentemot flyktingar. Det skulle behövas en ny syn på flyktingar, vad de är och vilken förmåga de har kapabla att ta egna initiativ. Det är nämligen ett visst urval av människor som tar sig till Sverige. Dessa människor har ofta varit mer politiskt aktiva än andra. De har dessutom lyckats ta sig över ett antal svårigheter för att kunna komma till Sverige, och de har tagit initiativet för att kunna skapa trygghet för sig själva och sina familjer. Det är människor som har en mycket stor kapacitet. Tyvärr har vår mottagningspolitik lett till att många i onödan har fått bekymmer med långvarig brist på sysselsättning, med olika typer av anpassningsproblem, som i värsta fall reducerat de asylsökande till socialfall -- för att använda detta hemska ord. Detta kan man ändra på. En förändring är redan gjord, nämligen det nya bidragssystem som börjat fungera vid årsskiftet. Men det behövs fler förändringar. Därför har vi i folkpartiet liberalerna föreslagit en annan attityd när det gäller boendeformerna för dem som kommer hit som asylsökande. Vi tycker att de asylsökande måste släppas ut ur de förläggningar som de i dag i princip tvingas in i av ekonomiska skäl. Det skall inte bara tillåtas, rent lagligt, att lämna förläggningen -- de har naturligtvis den möjligheten redan i dag -- utan det skall också vara en praktisk möjlighet genom att de får rätt till asylbidrag även när de bor utanför förläggningen. Hade vi haft den attityden hade vi också haft möjlighet att låta dem bo hos släktingar och vänner, i andrahandsrum, att hitta lägenheter på annat sätt, bli hjälpta av olika frivilligorganisationer, osv. Då hade vi kanske inte fått någon kollaps i flyktingmottagandet för ett och ett halvt år sedan, eftersom boendet då inte hade varit något större problem. De tiotusentals nordiska invandrare som kommer till Sverige utan att göra väsen av sig hittar själva bostäder utan att man behöver skapa särskilda köer eller särskilda förläggningar. Vi har inte hört talas om någon förläggning för t.ex. norrmän som kommit till Det finns kapacitet hos människor att själva skapa sig en framtid, kanske särskilt hos dem som varit så initiativrika att de sökt sig till Europa. Det är ingen sjukdom att vara asylsökande. Det finns en rad skäl, integritetsskäl, kostnadsskäl och personliga skäl för att avskaffa det nuvarande systemet, där människor inte får ekonomisk hjälp med mindre än de bor på en förläggning. De som behöver hjälp skall få det. De som vill bo på förläggning och behöver den assistens vi kan ge skall få det även i framtiden, om folkpartiet liberalerna får genomföra sina förslag. Men vi måste i första hand utgå ifrån att människor själva klarar många av sina problem. Vi har också ett förslag gemensamt med moderaterna om att luckra upp mottagningsmonopolet. Det är bra att det finns en strategi för hela Sverige när det gäller flyktingmottagandet. Men man måste också kunna låta enskilda organisationer vara mottagande parter och låta den eventuella tillgången på arbete mer styra var flyktingarna hamnar när de väl har fått uppehållstillstånd. Vad så gäller frågan om arbete för asylsökande är det enormt roligt att stå här och tala för ett näst intill enigt utskott. Vi har äntligen segrat i frågan om hur man skall kunna skapa ett system där asylsökande som väntat länge får arbeta med hjälp av tillfälligt arbetstillstånd. Vi i folkpartiet liberalerna har varit beredda att kompromissa för att få till stånd en ändring av bestämmelserna. Vår kompromissvilja har lett till att det i regeringens förslag, efter vår beställning därom, anges en respittid på ungefär sex månader. Den som har väntat på besked från invandrarverket i mer än sex månader skall alltså få arbetstillstånd. Jag vill gärna nämna att det är en kompromiss från oss. Egentligen tycker vi att det är en något för lång väntetid. Vi är rädda för att det kan leda till olägenheter, då regeringen dessutom har sagt att tiden fram till behandling av ärenden i regeringen inte skall tillgodoräknas. Vår rädsla gäller att de asylsökande, även om de kanske har väntat länge, kanske inte får utnyttja det tillfälliga arbetstillståndet. Jag vill gärna få utfästelser från andra som har arbetat med denna fråga om att avsikten är att så många asylsökande som möjligt skall få arbeta under den tid då de väntar på uppehållstillstånd. Det finns alltså många skäl för att tillämpa en viss respittid. Invandrarministerns argument mot att asylsökande inte skall få tillfälligt arbetstillstånd så fort de kommer till vår gräns är korrekta. Det skulle kunna innebära en risk för att många söker asyl bara för att under kortare eller längre tid kunna arbeta i Sverige. Den risken kan således undanröjas genom en respittid på några månader, förhoppningsvis inte alltför många. Invandrarverket får därmed en chans att sålla agnarna från vetet innan man fattar beslut. Därmed har man kvar möjligheten att arbeta för dem som faktiskt är asylsökande och har goda skäl för att vara det. Den här reformen blir ännu viktigare i framtiden än den är i dag. Vi vet redan nu att det kommer att bli svårare för flyktingar och invandrare att få jobb. Samtidigt känner vi till att många flyktingar är högutbildade. Siffror visar att ungefär en femtedel av alla asylsökande har akademisk utbildning. Det finns alltså en risk för att många förmågor slösas bort och att vi ägnar oss åt ett gigantiskt resursslöseri genom att inte kunna erbjuda invandrarna något jobb. Det gäller inte bara under deras första tid i vårt land utan i värsta fall under återstoden av deras liv. Den utvecklingen måste stoppas. Jag vill uttrycka mycket stor tillfredsställelse med den höjda flyktingkvot som äntligen har kommit till stånd. Det är roligt att vår motion därom har tillstyrkts. Vi har yrkat på en höjning till 2 000 flyktingar årligen. Jag är mycket glad över den extrakvot som regeringen har föreslagit. Det är mycket trevligt att för en gångs skull kunna komma överens i flyktingpolitiska frågor. Det finns emellertid också några saker som vi inte är överens om. Framför allt vill jag lyfta fram frågan om barnhälsovården. I en färsk rapport säger socialstyrelsen att FNs barnkonvention inte åtföljs. De flesta asylsökande barn som bor på förläggningar har visserligen i någon form tillgång till hälsovård, men de har inte samma rätt till hälsovård och tandvård som svenska barn. Det är en effekt av att vi i socialförsäkringsutskottet har satt socialtjänstlagen ur spel för de asylsökande. Jag hoppas att invandrarministern kan lova bot och bättring i den frågan, framför allt med anledning av socialstyrelsens rapport. Det här är ett mycket svårt problem så länge vi har barn boende på förläggningar under i värsta fall flera år. Vi har också avgivit reservationer som gäller ensamma flyktingbarn. Bl.a. anser vi att deras fall måste prioriteras framför andras. De befinner sig nämligen i en särskilt känslig situation. En av våra reservationer handlar om de handikappade asylsökandes situation. Vi understryker vikten av att de så fort som möjligt på förläggningen får handikapphjälpmedel och annat som de kan behöva. Låt mig till sist uttrycka tillfredsställelse över att den första delen av den praxisdokumentation som vi har efterlyst så många gånger äntligen har kommit. Låt oss hoppas att den så snart som möjligt åtföljs av de övriga delarna. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 6, 11, 16 och 23.

Herr talman! Jag vill börja med att ta upp en fråga som behandlas i betänkandet, nämligen invandrarorganisationerna och invandrarnas riksorganisationer. Vi behandlar även bilaga 12 till regeringens budgetproposition, där regeringen säger att man skall komma med ett förslag under budgetåret om att förstärka och räkna upp invandrarorganisationernas bidrag. I vår invandrarpolitiska motion har vi hänvisat till detta och sagt att vi avvaktar förslaget. Hur ligger det till med det här förslaget? Kommer det ett förslag om att man skall räkna upp bidraget till invandrarnas riksorganisationer, så att man kommer upp till den nivå som man fastslog år 1986? Det här betänkandet och det vi har behandlat tidigare under dagen går litet i varandra. De handlar om asylsökande människor. Vi tog upp litet om rasism och invandrar och flyktingfientlighet i den tidigare debatten. Stora ekonomiska och sociala skillnader mellan olika grupper i samhället utgör grogrund för uppkomsten av missnöjesgrupper och invandrarfientliga partier. Runt om i Europa kan man se exempel på hur sådana grupper utnyttjar och underblåser främlingshat och rasism. Den franske rasisten Le Pen fick t.ex. 4 miljoner röster i det senaste franska valet. Även i Sverige blir klimatet för flyktingar och invandrare allt hårdare. Exempel på det är de terrordåd som har förekommit och förekommer mot flyktingförläggningar runt om i Sverige. Under perioden den 1 mars 1988 till den 1 mars 1991, dvs. under tre år, har 58 attentat utförts runt om i landet mot flyktingar och förläggningar. För ett år sedan hade vi en intensiv debatt där jag tycker att riksdagen och alla partier ställde upp få ett fint sätt mot rasism och främlingsfientlighet. Rasismen finns även i dag, och man får verkligen passa sig och ställa upp för människor som har det svårt. Diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden är sedan länge ett konstaterat faktum. Vänsterpartiet har i riksdagen föreslagit en lag mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Det är glädjande att konstatera att invandrarministern -- i ett inlägg på s. 3 i Aftonbladet i går som svar på Lars Werners insändare angående främlingsfientlighet och rasism -- delar uppfattningen att en lag mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden behövs. I betänkandet angående invandring tas också många saker som berör asylsökande upp. Under den allmänna motionstiden har vänsterpartiet lagt fram ett antal motioner om flykting och invandrarpolitiken, t.ex. om tillfälligt arbetstillstånd för asylsökande, kollektiva hemförsäkringar för asylsökande, vård för tortyrskadade asylsökande samt ökat anslag till förläggningarna. När det gäller tillfälligt arbetstillstånd för asylsökande anser vänsterpartiet att något måste göras för att förbättra villkoren för asylsökande under väntetiden. Det är en del i ett nytänkande från vänsterpartiets sida i invandrar och flyktingpolitiken. Väntetiderna är fortfarande orimligt långa. Vi anser därför att om en asylsökande har fått vänta mer än tre månader så skall tillfälligt arbetstillstånd beviljas en asylsökande. Arbetet skall då kombineras med svenskundervisning. I motionen sade vi också att ett konkret förslag till hur detta skall organiseras har arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, redovisat för regeringen hösten 1990. Jag anser nog att det förslag som vi kom överens om i utskottet är ett steg i rätt riktning. Jag anser också att det blev en urvattnad kompromiss om tillfälligt arbetstillstånd. Det skall beviljas när en asylutredning tar längre tid än sex månader. Det är ett steg i rätt riktning, men vi har ju möjlighet att återkomma till riksdagen med den här frågan när den nya propositionen om flyktingpolitiken skall behandlas. Vänsterpartiet kommer i voteringen att rösta för reservation nr 16, i vad gäller motiveringen om arbete för asylsökande. Vi har också tagit upp frågan om kollektiva hemförsäkringar för asylsökande. Dessa människor saknar helt försäkringsskydd. Det finns en rad fall med asylsökande som inte får någon som helst ersättning när deras egendom har blivit skadad. Det sägs i utskottsbetänkandet att vem som helst kan teckna hemförsäkring. Ja visst, men försäkringsbolaget anser att man måste ha ett lösöre värt minst 50 000 kr. för att över huvud taget kunna få en försäkring. Vi anser vidare att det är mycket väsentligt att det byggs upp en snabb diagnostik för de asylsökande som själva söker hjälp för tortyrskador. Att de snabbt blir undersökta på ett adekvat sätt och blir tagna på allvar kan ha en viss rehabiliterande verkan. Det är också väsentligt att landstingen erhåller statlig ersättning för att genomföra olika projekt för behandling av tortyrskador hos asylsökande. Vänsterpartiet har föreslagit att statliga medel på 25 miljoner anslås för detta ändamål. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 4, 7 och 13. I övrigt ställer jag mig bakom vänsterpartiets samtliga reservationer.

Herr talman! Nu skall vi här i kammaren behandla betänkande SfU13. Delvis tangerar SfU13 och SfU14 varandra, och delvis sammanfaller frågorna. Betänkande SfU13 behandlar anslagsgivningen till svenska invandrarverket och flyktingmottagningen. Mot bakgrund av den restriktiva asylpolitiken hade vi kunnat vänta oss en minskning av kostnaderna -- vi har nu färre asylsökande -- och en snabbare utslussning. I dag har kommuner t.o.m. krävt att få sin flyktingkvot, eftersom de har en mottagning anpassad efter ett visst antal flyktingar. Invandrarverket är dock en koloss på lerfötter, som inte har kunnat få ner ärendebalanserna. Hösten miljoner för att arbeta av flera asylärenden, och vår förhoppning är att så skall ske. I propositionen framgår att man vid slutet av budgetåret beräknas ha en balans på 6 000 ärenden, och det tackar vi för. 2 000 och en extrakvot på 1 250 från Kurdistan inte skall resultera i ökade kostnader. Då kommer de minskade utgifterna att ge en positiv effekt. Många partier har arbetat för detta under flera år. En gång var det moderaterna som inte ställde upp, och en annan gång var det centern, men nu har vi kunnat enas. Det har också kommit en proposition från regeringen, så nu är det en total enighet om den här höjningen. Det är mycket glädjande. En annan följetong är tillfälligt arbetstillstånd för asylsökande som ej fått uppehållstillstånd. Utskottet anser att det är djupt otillfredsställande att asylsökande på grund av alltför långa handläggningstider påtvingas en passivitet som i många fall är nedbrytande för personligheten. Så långt stöder miljöpartiet helt betänkandet, men vi anser att argumenteringen sedan blir otydlig och svävande. Därför yrkar miljöpartiet de gröna bifall till reservation 16 mom. 16, då skrivningen i betänkandet tyvärr i praktiken endast ger en teoretisk möjlighet till arbete för asylsökande. I reservationen ges mera direkt en indikation på att den asylsökande skall kunna få ett temporärt arbetstillstånd, dock senast vid en väntetid på över sex månader. Miljöpartiet anser att den tid som förflutit efter den första ansökan om asyl skall vara utslagsgivande. I betänkandet finns ytterligare en brasklapp om att en ytterligare väntetid som följer av att ett avslagsbeslut hos SIV överklagats hos regeringen inte bör tillmätas någon självständig betydelse. Den seger som riksdagens opposition synes ha fått är närmast en pyrrusseger, då det just är vid olika överklaganden som de långa väntetiderna uppstår. Tre månader hade varit en lämpligare tidpunkt, även om vi inte har någon tidsgräns i vår motion. Vi var dock beredda att ha en tidsgräns, och vi kompromissade. Självfallet skall alla politiska partier och frivilligorganisationer motverka främlingsfientlighet. Arbetsmarknadsdepartementet och höga tjänstemän har emellertid gått ut och talat om Det må så vara att en del asylsökande inte har tillräckliga skäl för att få uppehållstillstånd, men därifrån till att vara ''falsk'' är en lång väg. Människor har blivit upprörda över detta. De vill inte satsa pengar och medmänsklighet på falska flyktingar. Vi menar inte heller att alla kan ha skäl att stanna, men de behöver inte vara falska flyktingar. Om man är ekonomisk flykting eller miljöflykting så får man kanske inte uppehållstillstånd i Sverige -- vi har inte sådana konventioner och beslut -- men man är inte falsk. Det är viktigt att skilja på detta. 13-december-beslutet har ytterligare byggt på invandrarfientligheten. Kan man när det gäller flyktingar använda sig av retroaktiv lagstiftning måste det vara något fel antingen på flyktingarna eller på den humanare lagstiftning som Sverige använde sig av före luciabeslutet. Retroaktiv lagstiftning är rättsvidrigt. Om man t.ex. byter bort ''humanitära skäl'' mot ''särskilt starka skyddsbehov'' har vi väl ingen human flyktingpolitik längre. Om den inte är human är den inhuman, och det betyder omänsklig. Det är inte så över lag, men det förekommer. Vi sänder tillbaka torterade flyktingar, psykiskt sjuka och deprimerade personer. Det har t.o.m. förekommit att man har hämtat patienter på psykavdelningar, dragit ur droppet, skjutsat personer i rullstol och sänt tillbaka personen till ursprungslandet. Det finns två dokumenterade fall. I det ena fallet togs personen omedelbart om hand av polisen och har sedan dess varit ''försvunnen''. I det andra fallet sändes enbart fadern hem, och han är också försvunnen. Jag skulle kunna stå här och prata länge bara om de fall jag personligen känner till. Praxisdokumentationen behandlas i mom. 2, och där saknas reservationer. Den har ju kommit till stånd från invandrarverket, även om den för mig inte ger någon bakgrund till hur besluten fattas. Det verkar helt godtyckligt och ''överdrivet'' och ''icke trovärdigt'' upptrappning förekommer där precis som i de flyktinghandlingar jag har tagit del av. Priset för handlingen är närmare 800 kr., vilket har diskuterats i en fråga tidigare. Det är faktiskt mycket pengar. Som har berörts tidigare har det kommit en dokumentation från FARR, Flykting och asylgruppernas riksråd. Dessutom har solidarietetskommittén för flyktingar i Umeå kommit ut med en skrift om rättssäkerheten i asylärenden. Den kommittén har ett 20-tal intressegrupper som stöder dokumentationen. Ungefär samtidigt kom docent Göran Melanders undersökning angående svensk praxis i flyktingärenden. Sammanlagt ger dessa verkligen en bild av Sveriges asylpolitik. Man uppfattar den bitvis som godtycklig. Den slår hårt mot individer, män, kvinnor och barn. Men nu kommer jag tydligen tillbaka till det som vi har behandlat tidigare i dag. Jag skall kommentera några reservationer. Först yrkar jag bifall till reservatonerna 10, 11, 13 och 16. Vi har tidigare tagit upp att behandlingen av asylsökande på förläggningarna ibland innebär förtryck av människor. Jag hoppas att detta skall bli betydligt bättre när vi får nästan enbart fasta förläggningar, då de som arbetar på förläggningarna också har en större trygghet i sitt arbete. Men det är helt klart att detta förtryck förekommer på vissa flyktingförläggningar. Det har jag fått dokumenterat från lärare, handläggningspersonal och flyktingar. Men på vissa håll är förhållandet det motsatta, vilket jag vill betona. Där finns stor medmänsklighet. Den reservation där detta tas upp har jag inte yrkat bifall till. Jag vill därefter ta upp frågan om de ensamma flyktingbarnen, vilket har berörts av många här i dag. Vi från miljöpartiet delar uppfattningen att det är mycket viktigt att man tar särskild hänsyn till de ensamma flyktingbarn som kommer till Sverige och att de tas om hand snabbt och av rätt instanser. Vi anser att flyktingbarn skall ha samma medicinska vård som svenska barn. Som exempel kan jag nämna barnen från Kosovo, som tillhör den grupp flyktingbarn som har den sämsta statusen. De har verkligen behov av hälsoundersökningar och tandvård och inte enbart akut vård. Vi kommer att stödja reservation 13 om tortyrskador, som är viktig. Vi har fått uppgift om att ca 25 % av de flyktingar som beviljas uppehållstillstånd i Sverige har synliga tortyrskador. Det betyder att de asylsökande även kan ha sådana tortyrskador som inte syns. Och detta behöver följas upp. När dessa människor är på flykt kan de kanske hålla tillbaka sina känslor, men när de har fått en lugnare period i Sverige kan dessa känslor lätt komma tillbaka. Frågan om arbete för asylsökande har jag tagit upp tidigare, och vi i miljöpartiet kommer att stödja reservation 16 vid voteringen.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att lägga mig i den här debatten, men jag ser mig nödsakad att ta kammarens tid i anspråk efter Ragnhild Pohankas inlägg. Här pågår återigen ett nytt försök att bilda en myt som så småningom blir sanning om man inte säger emot. Sådan är debattekniken många gånger. Man upprepar ständigt myten om att vi medvetet skickar folk tillbaka till död och tortyr. Och man upprepar ständigt myten om att det finns en ambition att öka antalet barn i förvar, osv. Jag skulle kunna ge många exempel på detta. Men det var inte därför som jag begärde ordet. Jag begärde ordet på grund av att Ragnhild Pohanka sade att vi använder begreppet falska flyktingar. Jag har aldrig använt begreppet falska flyktingar, jag har aldrig hört någon av mina medarbetare på departementet använda det begreppet, och jag har inte heller hört invandrarverkets personal använda det begreppet. Vi talar om falska dokument, och vi kan tala om olika saker. Men falska flyktingar är faktiskt inget begrepp som i dag är vedertaget i debatten, och jag har aldrig hört någon seriös debattör använda det i debatten. På detta sätt bildas myter, och så småningom blir de sanning. Men, Ragnhild Pohanka, jag förstår att det är av något slags allmän välmening som ni tar upp dessa frågor. Men tänk på att när man bildar sådana myter, spelar man i stället de invandrarfientliga krafterna i händerna, eftersom de sedan tar upp detta och använder sådana begrepp. När jag ändå har ordet vill jag också passa på att kommentera det som Maria Leissner sade om att hon hoppas att invandrarministern skall göra bot och bättring när det gäller flyktingbarnen. Jag hoppas att Maria Leissner har en så pass stor tilltro till min goda vilja att hon förstår att jag inte skulle ha beställt denna översyn och genomgång och dessa förslag från socialstyrelsen om jag inte också hade varit beredd att ta dem på allvar och så småningom också vidta åtgärder.

Herr talman! Jag vill börja med att gratulera Maria Leissner till det nymornade intresset för invandrare. Tidigare har hennes intresse så att säga stannat vid gränsen. Litet mindre tvärsäkerhet och litet mera kunskap om hur invandrare har det i Sverige när det gäller arbetsmarknaden och bostäder skulle kanske inte skada utan vara bara klädsamt. I det här betänkandet behandlas budgetanslaget till statens indvandrarverk och förslaget om ökning av flyktingkvoten. Riksdagen har som bekant tidigare fattat beslut om en decentraliserad organisation för statens invandrarverk, en organisation som var dimensionerad för ca 20 000 asylsökande per år, ca medborgarskapsärenden. Verkligheten blev som alla känner till en helt annan. Det har alltid blåst kring invandrarverket, ibland storm som hösten 1989. Ibland har vinden varit lugnare men alltid ihållande. Ibland undrar man faktiskt hur invandrarverkets personal kan orka med sitt arbete när den aldrig någonsin röner uppskattning utan bara möts av kritik. Naturligtvis skall man se på myndigheter med kritiska ögon, men litet nyans skulle inte skada. Jag vet att indvandrarverket har kämpat för att få organisationen att fungera, att komma ifatt och hålla de handläggningstider som planerats i den nya organisationen. De 62 milj.kr. som riksdagen i december beviljande invandrarverket för att få ned handläggningstiderna ser nu ut att ge resultat. Om inte något drastiskt händer när det gäller antalet asylsökande, räknar invandrarverket med att få ned ärendebalanserna och väntetiderna till den planerade tiden i slutet av året. Det är naturligtvis oerhört svårt att kunna planera för vad som händer i vår omvärld, men det är bra och nödvändigt att invandrarverket får möjlighet att anpassa sig till de förändringar som snabbt kan ske utan att alltid behöva gå vägen över regering och riksdag. Därför föreslås också i budgeten att invandrarverket får disponera 25 milj.kr. utöver det anvisade anslaget. Man kan säga att det i utskottet har varit en samstämmighet om att flyktingkvoten borde höjas. Det som vi inte har varit eniga om har gällt tidpunkten. Men nu är antalet asylsökande mindre än beräknat, och man kan nog säga, att om inget oförutsett inträffar, är vårt flyktingmottagande på väg att stabiliseras. Därför är det nu möjligt att höja kvoten. Kriget i Persiska viken och situationen i Irak har som bekant lett till en mycket besvärlig flyktingsituation. Totalt finns i området 1,3 miljoner flyktingar. Även om man inom FN är överens om att problemen måste få sin lösning inom regionerna, kan det i vissa fall vara nödvändigt att ta emot flyktingar i ett annat land. Herr talman! Utskottet har vid flera tillfällen diskuterat arbetstillstånd för asylsökande. Visserligen anser utskottet att det fortfarande finns starka skäl som talar mot att ge alla asylsökande ett temporärt arbetstillstånd. Det primära målet måste fortfarande vara att förkorta handläggningstiderna, att flyktingen så snart uppehållstillstånd har getts får komma till en kommun, får bostad och helst också arbete för att kunna försörja sig. Men vi är också medvetna om att det inte är bra för den enskilde att under lång tid bara gå och vänta på besked. Om det skulle inträffa något som gör att handläggningstiderna inte minskar utan ökar, vill utskottet att det skall finnas en beredskap. Om handläggningen tar alltför lång tid i invandrarverket, om man inte kan fatta beslut i ett ärende i första instans inom sex månder, skall ett temporärt arbetstillstånd övervägas. Ett eventuellt överklagande till regeringen räknas inte. De berörda myndigheterna skall inte heller behöva skaffa arbete. Utskottet vet att den här frågan inte är så enkel att lösa utan gör bedömningen att frågan behöver utredas närmare och att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag. Till betänkandet har det fogats 27 reservationer. De flesta har vi diskuterat åtskilliga gånger tidigare, men jag vill ändå kommentera en reservation från miljöpartiet. Ragnhild Pohanka har ju tidigare stått här i kammaren och påstått att det på våra förläggningar förekommer en inhuman behandling av asylsökande. Den här reservationen har nämligen varit med tidigare och nu tycker jag att det är dags för miljöpartiet att komma fram med bevis. Påstår man att det förekommer förtryck och inhuman behandling på förläggningarna, måste man också kunna bevisa detta. Jag tog upp den här frågan förra året när utskottet behandlade motionen. Då påstod Ragnhild Pohanka att hon hade bevis, men något bevis såg utskottet aldrig till. Jag vet också att invandrarverkets generaldirektör förra året efterlyste bevis och inte bara påståenden. Det kom aldrig något bevis. Nu återkommer samma påstående. Jag tycker att det är mycket allvarligt att anklaga personalen i förläggningar för inhuman behandling och förtryck. Ligger det någon sanning i påståendena, måste självfallet invandrarverket ta itu med saken. Vad menar egentligen miljöpartiet? Sedan vill jag också kommentera reservation 15 som gäller undervisning och sysselsättning för asylsökande. Från början var avsikten att svenskundervisningen skulle ske enbart i kommunerna, men i och med att väntetiderna blev så långa infördes den s.k. förläggningssvenskan för att man skulle kunna ta till vara tiden bättre på förläggningarna och förbereda för fortsatt vistelse i landet och kommunerna. En undersökning som gjordes våren 1990 visar emellertid att endast 40 % av vuxna asylsökande och flyktingar deltar i svenskundervisningen på förläggningarna. Kostnaderna uppgick under 1989/90 till 134 milj.kr. Då uppstod diskussion om huruvida det var meningsfullt att med tanke på kostnaderna och det låga deltagarantalet bedriva svenskundervisning. Invandrarverket arbetar för närvarande på att utforma riktlinjer för en meningsfull verksamhet på förläggningarna, och då behandlas också frågan om svenskundervisning och samhällsundervisning liksom också utformningen av undervisningen.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

Herr talman! Jag måste erkänna att jag har litet svårt att följa Carl Fricks argumentation. Jag förstår själva utgångspunkten, en tidningsartikel om att detta inte är utan problem. I mitt anförande antydde jag inte heller att det skulle vara utan problem, om vi funderade på att göra något liknande. Jag utgår självfallet ifrån att svensk polis i alla lägen kommer att följa svensk lag. Det skall den göra och det gör den också. Om man hamnar i en diskussion om huruvida något liknande bör gälla i Sverige, är det självklart att det är en mycket problematisk fråga som skulle underställas riksdagen. Jag har inte tagit upp denna fråga, eftersom den inte är aktuell för Sverige. Jag har också nämnt att denna fråga är mycket omdebatterad i EG. Det är inte alls så som Carl Frick påstår, att Sverige vid ett eventuellt medlemskap i EG automatiskt tvingas till någon typ av polisarbete som är av den art som Schengenländerna har avtalat om. Schengenavtalet omfattar inte hela EG, utan det är ett avtal som några länder har träffat sannolikt för att de har mycket långa gränssträckor och många gränspasseringar och därmed också en betydande gemensam brottslighet. Jag tycker själv att jag har varit ganska öppen i svaret. Vi i Sverige ser ju hela tiden behovet av internationellt samarbete. Det finns former som vi i dag anser ligga ganska långt ifrån vad vi är beredda att skriva på. Vi har skrivit på en del avtal, varav några är bilaterala, men det här är en fråga som man gott kan diskutera med öppet visir. Men, Carl Frick, genom att vi diskuterar EG eller rent av blir medlemmar i EG kommer vi inte på något sätt att tvingas till att medge att utländska poliser skall få arbeta i Sverige eller att svenska poliser skall arbeta utomlands. Detta sker helt enligt de internationella överenskommelser som vi har träffat om att t.ex. ha personal vid de svenska ambassaderna som sysslar med polisfrågor.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för denna första uppsättning av svar. Den första fråga som jag ställde var: Bekräftar den socialdemokratiska regeringen att en total avveckling av den svenska kärnkraften skall vara slutförd senast år 2010? Jag tycker inte, fru talman, att jag har fått svar på den frågan. I stället säger industriministern att han slår fast att de åtgärder som regeringen har föreslagit i den energipolitiska propositionen syftar till att skapa de praktiska förutsättningarna för att fullfölja åtagandet att ställa om det svenska energisystemet och avveckla kärnkraften till år 2010. Jag vill mot denna bakgrund upprepa min fråga. Som industriministern säger, innehåller propositionen en rad förslag till åtgärder. Sedan kan man diskutera om det är vad som i dagligt tal kallas för en handlingsplan eller inte. Jag menar att en handlingsplan är mer konkret, att den knyter ett förslag till ett förväntat resultat. Skulle man se propositionen på det sättet, kan man konstatera, när man summerar de åtgärder som finns upptagna i planen, att vi inte når ett rimligt etappmål under den tid som propositionen omfattar. Det betyder att om inte farten i omställningen av energipolitiken ökar kraftigt, finns det faktiskt ingen möjlighet att nå det mål som industriministern talar om. Då har man inte skapat ens de praktiska förutsättningarna för att fullfölja åtagandet att ställa om energisystemet. Då är frågan om regeringen eller de partier som har ingått trepartiöverenskommelsen är beredda att vid behov öka insatserna för att nå målet. Eftersom resultatet under den första tiden är så magert -- i alla fall det som man kan läsa ut av propositionen -- skulle det behövas utomordentligt kraftfulla åtgärder för att sedan kunna nå målet. Då kan det naturligtvis sägas: Jo, men det är inte bara regeringen som skall jobba med det här. Det är absolut självklart att den stora insatsen skall göras av de vanliga aktörerna på marknaden. De skall göras av kraftbolagen och deras kunder av olika typer. Förutsättningen för att de skall agera på det sätt som behövs om kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010 är att de uppfattar signalerna så att nu har Sverige ställt om sin energipolitik. I fortsättningen skall det inte göras nya anläggningar för fossila bränslen utan de skall göras för kraftvärme och helst för användning av biobränslen. Det talas också, om än inte så mycket, om att satsa på vindkraft, osv. Samtidigt som det står så här i propositionen, är det alldeles klart för den som över huvud taget känner till detta att det finns en s.k. stark energibalans i Sverige. Det är ett mera diskret uttryck för att det finns en överskott av el, fru talman. Det innebär i praktiken att det är inte så lönsamt i dag att satsa på t.ex. effektiviseringsåtgärder, som så att säga är det andra benet i omställningen. Det ena benet är att när man är tvungen att bygga ut energitillförseln skall man man göra det på ett miljövänligt sätt och använda inhemska och förnybara bränslen, precis som det står i propositionen. Det andra benet är alltså att man måste se till att förbruka mindre energi än i dag för att få en viss mängd nytta. Det är vad man kallar för effektivisering, och då måste effektiviering löna sig. Jag tvivlar tyvärr på att industrin, framför allt, och kraftbolagen själva har uppfattat signalerna på rätt sätt. Det är möjligt att industriminstern och jag har olika uppfattningar där. Men sedan kommer vi till hur man ändå skall hamna rätt, och då kommer vi in på frågan om elbörs och frågan om balansprincipen. Balansprincipen innebär, väldigt enkelt uttryckt, att om det är billigare att få fram en viss energimängd genom att använda energi effektivare, med bibehållen nytta, gör man det i stället för att bygga ut produktionskapaciteten. Ett sätt att göra det tydligare på marknaden vilka olika möjligheter som finns är att starta en elbörs. Den innebörd som industriministern i sitt svar ger begreppet elbörs är väldigt begränsad, och jag skall återkomma till en vidare tolkning, som chefen för statens energiverk och hans medarbetare gör. Men allra först: Tänker man avveckla kärnkraften till år 2010?

Fru talman! Också jag vill uttrycka min stora tillfredställelse med den tydliga deklaration som industriministern här personligen gjorde, att målsättningen är att kärnkraften skall avvecklas. Problemet är avvecklingsprogrammets trovärdighet och möjligheten att nå detta mål. Jag liksom Krister Skånberg misstänker att man inom industrin, där man är duktig på att räkna, när man ser på de förslag som regeringen har presenterat, finner att det kommer att bli ohyggligt svårt att klara kärnkraftsavvecklingen med dessa satsningar. Jag och miljöpartiet menar att de måste finnas en kombinerad strategi. Man måste angripa koldioxidutsläppen på ett kraftfullare sätt än det sätt som industriministern angav. Detta kan man framför allt göra genom samtidigt vidta två åtgärder. Man kan effektivisera 2 % per år och varje år pröva om man uppnått den målsättningen när det gäller effektivisering eller inte. Likadant kan man göra med koldioxidutsläppen. När man effektiviserar kan man samtidigt byta ut de fossila bränslerna mot inhemska bränslen. Vi inser naturligtvis att det finns andra aspekter på energin än dem som jag nämnde. Men jag anser att detta är huvudproblemet. Det finns många som säger att det är vindkraft, solenergi och de förnybara energikällorna som är problemen för svensk energiförsörjning. Det är de inte, de är tillgångarna. Problemen är naturligtvis de faktorer jag nämnde. Det gäller också att rätta mun efter matsäcken, dvs. vi måste anpassa vår konsumtion, produktion och livsstil efter de biologiska och resursmässiga förutsättningarna.

Fru talman! Både Krister Skånberg och Lars Norberg säger att de inte tror att det program som regeringen föreslår för riksdagen är tillräckligt för att uppnå de målsättningar vi har. Låt oss diskutera vad det är som ni har att komma med när vi så att säga får papperen på bordet och kan föra diskussionen. Den debatten kan vi lämna dithän. Regeringen anser att detta program för det första fem åren skall leda oss till målet. Men vi är samtidigt beredda att ständigt pröva vilka ytterligare insatser som behövs. Sedan är det självfallet fråga om vilken tidsaspekt man har. Vill man snabbavveckla kärnkraften på några få år, vilket Krister Skånberg och Lars Norberg vill, har man helt andra ambitioner och förutsättningar. Då är man beredd att riskera välfärd och sysselsättning osv. Är man detta kan man självfallet genomföra en avveckling mycket snabbare. Men regeringen har en mer komplicerad målsättning där vi skall klara av att uppnå både miljömål och ekonomiska mål. Sedan menar Krister Skånberg att kraftföretagen inte lever upp till de krav vi uppställt för omställningen och att verkligheten inte styrker att kraftföretagen vill genomföra denna avveckling. Man skall vara litet försiktig med sådana kategoriska påståenden. Man har inom Vattenfall genomfört flera program för att medverka till denna omställning. Det finns ett program som kallas Uppdrag 2 000 där man sätter in väsentliga resurser för att medverka till elhushållning. Det finns dessutom ett utvecklingsprogram satsas på betydande resurser, där vindkraft, biobränslen och solenergi. Jag anser inte att detta pekar på att man struntar i avvecklingen, utan man är inställd på att genomföra den politik som riksdagen förespråkar. Sydkraft, ett annat av vår stora kraftföretag, har tillsammans med ett finskt företag startat ett projekt för att ta fram en prototypanläggning för biogas i Värnamo. Inte heller det tyder på att kraftindustrin är likgiltig inför denna politik. Vi kan ställa upp olika mål -- 2 % mindre förbrukning per år, eller vad Lars Norberg nu var inne på -- men det väsentliga är att vi kommer i gång med en årlig prövning och ställer frågan i. Har vi nått dit vi ville? Det kommer att finnas olika mål. Det finns de som vill ha ett snabbt resultat och menar att avvecklingen bör kunna komma i gång omedelbart, dvs. i mitten på 90-talet. Det finns de som menar att detta inte är möjligt på grund av ekonomiska och sociala skäl, och ser starten något senare, och det finns de som inte alls tror på detta. Låt oss kontinuerligt göra en prövning. Det sker också en prövning inom kraftindustrin. Vi kan i dessa dagar läsa i tidningarna att den tyska kraftindustrin nu bestämt sig för en avveckling av kärnkraften. Också detta tyder på att det pågår en förändring inom kraftindustrin runt om i världen.

Fru talman! Ulla Orring har ställt följande fråga till mig: 2. Är kommunikationsministern beredd att aktivt stödja projekt som syftar till fortsatt persontrafik på inlandsbanan under sommaren? 3. Ämnar kommunikationsministern ta några initiativ för en projektering av Botniabanan? Vidare har Maggi Mikaelsson ställt följande frågor: 2. Är kommunikationsministern beredd att verka för en lokalisering av lokunderhållet från 3. Är kommunikationsministern beredd att verka för att särskilda medel anslås för att tidigarelägga upprustningen av tvärbanan mellan Storuman och Jag besvarar de båda interpellationerna i ett sammanhang. Låt mig börja med att slå fast att de förslag till infrastruktursatsningar som vi lagt i vår proposition om näringspolitik för tillväxt innebär satsningar på infrastrukturen som är väsentligt större än de som gjorts under de senaste decennierna. Hur de medel som regeringen föreslagit utöver infrastrukturverkens ordinarie anslag skall fördelas är ännu inte beslutat. Jag vill dock påpeka att i den prioritering av strategiska projekt som regeringen gjort i propositionen ingår både norra stambanan och stambanan genom övre Norrland. Maggi Mikaelsson refererar i sin interpellation till det trafikpolitiska beslutet som riksdagen fattade under år 1988. I detta sägs att SJ genom bildandet av banverket skall ges möjligheter att agera på affärsmässiga villkor. SJ gavs vidare stor frihet att organisera de olika delarna av verksamheten på ett sätt som bäst främjar de totala mål som satts upp. Jag tycker att detta är en riktig ordning. Jag utgår också ifrån att SJ vid planeringen av sin verksamhet söker finna de mest rationella och kostnadseffektiva lösningarna. Detta gäller såväl bemannings som underhållsfrågor. Ordningen är dock sådan att det är SJ självt som har att besluta i dessa frågor. Då det gäller inlandsbanan vill jag betona att regeringen har verkställt beslutet om banans framtid i enlighet med riksdagens ställningstagande tidigare i vår. Detta innebär att ett avtal med länshuvudmännen i fråga om ersättning för trafikförsörjningen i det område som berörs av inlandsbanan har godkänts. Detta har gjorts helt med utgångspunkt i det beslut som riksdagen fattade den 21 mars i år. Som bekant har man nu inom arbetsmarknadsutskottet tagit ett initiativ för att med regionalpolitiska medel möjliggöra turisttrafik på inlandsbanan under de kommande sommarmånaderna. Ansvaret för de anställda som berörs av beslutet om inlandsbanan ligger i första hand hos SJ. I viss utsträckning kan SJ erbjuda arbeten inom andra delar av organisationen. Jag vill också i det här sammanhanget påpeka att den ersättningstrafik som kommer att drivas av trafikhuvudmännen skapar ny sysselsättning i det aktuella området. De problem som kan komma att kvarstå får naturligtvis behandlas inom ramen för den allmänna sysselsättningspolitiken. Jag vill i denna del tillfoga att den av regeringen beslutade uppgraderingen av inlandsvägen Göteborg--Karesuando bör medverka till en positiv utveckling av turismen i området. milj.kr. skall avsättas för investeringar på de delar av inlandsbanan som har stor betydelse för godstrafiken. Enligt min mening ingår tvärbanan mellan Storuman och Hällnäs som en viktig del i inlandets godstrafiksystem. Som Maggi Mikaelsson väl känner till är banan mellan Storuman och Hällnäs en länsjärnväg, och det är länsstyrelsen som beslutar om investeringsmedel till banan. Jag vill dock påpeka att det är viktigt att järnvägssystemet i regionen ses som ett sammanhängande nät och att de totala resurserna satsas på de banor där de gör störst nytta. Mot denna bakgrund är jag beredd att verka för att en upprustning av tvärbanan mellan Storuman och Hällnäs kommer till stånd. Detta är också det besked som jag lämnat till företrädare för länet vid en uppvaktning i förra veckan. Banverket utreder för närvarande frågan om den samhällsekonomiska lönsamheten för miljarder kronor. En förlängning upp till Luleå alternativt Haparanda skulle förmodligen innebära en fördubbling av dessa kostnader. Innan vi vet mer om banans ekonomiska konsekvenser saknas förutsättningar för att starta en projektering.